Herr talman! När herr Knut Johansson i Stockholm talar utanför detta hus använder han kanske litet mer pregnanta uttryck om den arbetslöshet som råder bland byggnadsarbetarna. Herr Johansson säger nu att det behövs punktinsatser; där det finns arbetslösa byggnadsarbetare, där behöver man göra någonting. Ja, de medel vi har föreslagit skall givetvis utnyttjas där det finns arbetslösa byggnadsarbetare. Då blir det punktinsatser, men det vore att begära för mycket att herr Johansson skall erkänna detta. Jag vill emellertid ha noterat till kammarens protokoll att herr Johansson kanske för litet olika språk, beroende på var han är.
Herr talman! Om herr Dahlén har något intresse av att ta reda på vad jag har sagt utanför kammaren i de här frågorna, skall han finna att det ingalunda är någon skillnad. Vad jag har sagt här är vad jag har framfört både skriftligen och vid överläggningar med regeringen, det är vad jag har anfört på offentliga möten, vid överläggningar med våra medlemmar och även i vårt tidningsorgan.

Herr talman! Det överskuggande problemet för vårt land — det har påpekats från talarstolen många gånger i dag — är nu den stora arbetslösheten och den otillräckliga företagarandan. Dessa två faktorer är enligt vår uppfattning resultatet av en ekonomisk politik som under de senaste åren har satt Sverige på undantag med en bottenplacering i Europaligan för ekonomisk utveckling. Då jag senast deltog i en kammarde batt kring dessa ekonomiska frågor — det var i november förra året — framhöll jag att man vid redovisningen av arbetslösheten också skulle ta hänsyn till den dolda arbetslösheten, dvs. antalet personer som av arbetsmarknadsskäl befinner sig i omskolning, deltar i beredskapsarbete, arkivarbete osv. Den siffra som jag vid det tillfället nämnde var 378 000. Trots tal om konjunkturförbättring och miljardsatsningar från arbetsmarknadsstyrelsen pekar kurvan inte nedåt. Tvärtemot förutsägelser från skilda håll pekar januarisiffran, som är den senast tillgängliga, på en inte obetydlig uppgång, trots att vi har haft den mildaste av vintrar på sekler. Januarisiffran visar en total arbetslöshet omfattande drygt 430 000 personer. För att understryka allvaret i situationen vill jag uppehålla mig ett ögonblick vid den officiella redovisning som finns. Enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar fanns det 128 000 öppet arbetslösa, dvs. personer som inte arbetat en timme under den aktuella mätveckan och som sökte jobb. Vidare har vi 97 000 partiellt arbetslösa, dvs. personer som är ofrivilligt deltidsarbetande och som söker heltidsarbete. 109 000 personer är latent arbetssökande; de skulle ha sökt arbete om sådant hade erbjudits på deras ort. Siffran för personer som är sysselsatta i omskolning är i runt tal 50 000. Vi har beredskapsarbeten för 35 500 personer samt slutligen arkivarbete för 11 200. De fem senaste posterna ingår i vad man brukar kalla den dolda arbetslösheten, som tillsammans med den öppna uppgår till den mycket höga siffran 430 000. Några randanmärkningar till denna statistik skulle behöva göras. De två poster som ökat starkast är den öppna arbetslösheten, som ökat från 107 000 till 128 000, samt antalet sysselsatta i beredskapsarbete, som på endast två månader — märk väl detta — ökat med 9 000 från drygt 26 000 till drygt 35 000, en ökning med ungefär en tredjedel. Jag är inte förvånad över att beredskapsarbetena ökar så kraftigt med hänsyn till den höga arbetslöshet som vi dras med. Jag skulle också, herr talman, vilja framhålla att AMS endast kan spela en marginell roll och således inte nämnvärt kan påverka den stora arbetslösheten. Den effektivaste spärren mot arbetslösheten är i dag precis som tidigare väletablerade företag. Därför är det så mycket angelägnare att skapa reella utvecklingsmöjligheter för företagen, inte minst gäller detta de mindre och medelstora. Strax skall jag litet grand beskriva de problem som den här kategorin företagare — vilken jag själv tillhör — nu har, som vi drabbas av i vårt dagliga arbete och som också direkt försvårar för oss att nyanställa arbetskraft. Jag vill emellertid även litet snudda vid konjunkturpolitiken och konjunkturutsikterna, eftersom dessa frågor utgör en mycket väsentlig del i kampen mot arbetslösheten och i allra högsta grad berör företagen. Den innevarande lågkonjunkturen är väl den djupaste som vårt land har drabbats av efter det andra världskriget. Konjunkturnedgången blev starkare hos oss än i vår omvärld, och återhämtningen har också skett trögare än i utlandet. Av konjunkturinstitutets höstrapport kan vi erfara att Sverigekurvan för bruttonationalprodukten under de tre senaste åren varit betydligt djupare än hos genomsnittet för Västeuropa. Serien för vårt land är i officiella siffror 4,5, minus 0,6 och 2,1, medan Västeuropa ligger vid 5,3 samt 4. En rad samverkande faktorer har lett till denna för vårt land så ogynnsamma utveckling. Det är klart att arbetstidsförkortningen 1972 spelade en viss roll. Vi hade en kreditåtstramning som var alltför hård, herr finansminister, och som drabbade inte minst de små företagen och som därtill enligt vår uppfattning blev alltför långvarig. Vi hade en låglönesatsning i den senaste avtalsrörelsen som kostade kommunerna stora pengar, och resultatet blev en återhållande effekt på ekonomin genom de skattehöjningar som givetvis måste följa därmed. Samma effekt hade skattereformen den 1 januari 1971, som ju innebar kraftigt höjda marginalskatter. Vidare fördubblades löneskatten, arbetsgivaravgiften, fr.o.m. lågkonjunkturåret 1971 för att återigen fördubblas under det tredje lågkonjunkturåret, dit åtminstone första hälften av 1973 torde få räknas. Jag tror att många branscher i vårt land fortfarande inte upplever den där högkonjunkturen som man har aviserat, och själv tillhör jag en bransch som har drabbats rätt hårt. En annan viktig orsak till lågkonjunkturens stora omfattning är naturligtvis den prognosverksamhet som finansdepartementet har bedrivit och som det också finns anledning att kommentera. I 1971 års finansplan stod exempelvis följande att läsa: ”Budgetförslaget för 1971/72 innebär att den åtstramning av finanspolitiken som inleds innevarande budgetår fortsätter.” Och i samma finansplan bedömdes BNP för det året stiga med 2,8 procent. Siffran reviderades visserligen på våren till 2,5 procent, men även den siffran var ju långtifrån korrekt. Resultatet blev som bekant minus 0,6 procent. Det skulle kunna anläggas många andra synpunkter på de här felaktiga prognoserna, men jag skall inte uppta tiden med det nu. Då frågar vi oss — och inte minst från näringslivet — i dag: Hur ser konjunkturbilden ut för den närmaste tiden? Ja, skall man tro civildepartementet och ett pressmeddelande från i förrgår är en tydlig konjunkturuppgång på väg, och regeringen och socialdemokratin är en garant för en aktiv regionalpolitik. Jag uttrycker, herr talman, min stora förvåning över att ett departement på det här sättet står bakom en ganska enkel partipropaganda — jag måste använda det ordet i detta sammanhang. I meddelandet står exempelvis att socialdemokratin arbetar målmedvetet för att bygga upp en aktiv regionalpolitik, att socialdemokratin är beredd att ta ansvaret för det ena och det andra samt att de borgerliga partierna kivas inbördes om vilka åtgärder som skall tillgripas. Texten utläggs ytterligare om detta, men jag skall nöja mig med det nu anförda. Jag tycker, herr talman, att det är en märklig läsning och det är förvånansvärt att tjänstebrev används på detta sätt. Ett litet mera begåvat innehåll rymmer den senaste konjunkturbarometern från december förra året. Konjunkturinstitutet är här pessimistiskt och förutser att någon förbättring i industrins sysselsättningsläge inte kan påräknas förrän tidigast efter halvårsskiftet. Och vidare sägs: ”Företagens förväntningar för första kvartalet 1973 är inte lika uppskruvade som de var inför tredje och fjärde kvartalen 1972. Sammantaget sett emotses endast en påfallande måttlig orderingångsökning. Liksom tidigare väntas det största bidraget komma från exportmarknaderna, medan hemmamarknadsorderingången förväntas stagnera.” Jag skulle också vilja säga något om de problem som möter egenföretagarna i dag och som gör det besvärligt för företagen i vårt land att nyanställa. Först och främst har åtskilliga företag i dag stora problem med lönsamheten. Visserligen är det sant som finansministern ibland säger, att storföretag som Volvo, ASEA, LM Ericsson och liknande redovisar stora vinster, men majoriteten av de svenska företagen kan inte visa upp sådana resultat, och speciellt inte de mindre och medelstora, herr finansminister. Många har t.o.m. svårigheter att som man säger hålla näsan över vattenytan. Man kan få en mera översiktlig bild genom att studera resultatet av den undersökning som Verkstadsföreningen gjorde häromåret och som visar att vinsten, efter avskrivningar och före skatt, i procent av omsättningen är 1963 uppgick till 9,2 och 1971 hade sjunkit till 4,3. För de senaste åren pekar kurvan rakt nedåt, och resultatet 1971, som är det sist redovisade året, är det sämsta under alla år som undersökningen har pågått. För 1972 väntas glädjande nog en genomsnittlig förbättring, och notiser på tidningarnas handelssidor ger besked om det. Men jag vill betona att detta, som jag nyss sade, i första hand gäller för de stora företagen. De har av flera skäl klarat sig bättre genom lågkonjunkturen. Det är också i stort sett de företagen som i dag investerar. Tyvärr är investeringstakten alltför dålig i svenskt näringsliv. Detta gäller särskilt för de mindre företagen. När företagens genomsnittsvinster sjunker innebär det givetvis också att antalet förlustföretag ökar. År 1971 hade företag anslutna till Sveriges verkstadsförening 330 000 anställda, och hela 57 000 av dessa arbetade i företag som redovisade förlust. Det innebär att 17 procent av arbetsstyrkan den gången arbetade i förlustföretag. Jag är angelägen om att understryka, herr talman, att en trygg anställning förutsätter lönsamma företag, sedan må man på vissa håll säga vad man vill om hur fult det är att göra vinster. Ett faktum är att en trygg anställning förutsätter lönsamma företag. Det finns ett klart samband mellan dålig lönsamhet och arbetslöshet. När lönsamheten sjunker, så stiger arbetslösheten. Det är bara att konstatera att det förhåller sig så. Ett annat problem som företagarna i dag brottas med är de höga arbetskostnaderna, som givetvis sätter spår i lönsamheten. Problemet är att lönekostnaderna i vissa fall är så höga att företagen tvingas lägga ned verksamheten, och någon nyetablering och uppsugning av arbetskraften är ofta omöjlig. Vi har också en icke obetydlig restarbetslöshet vid nedläggningar. De höga lönekostnaderna i vårt land gör det också svårt att fortsättningsvis exportera. Som alla vet är vi beroende av en ökad export. Ungefär hälften av den svenska industriproduktionen säljs ju i utlandet. Löneläget för en industriarbetare är klart högst i Sverige, om man jämför med övriga Europa. Detta är positivt så till vida som den höga levnadsstandard vi lyckas uppnå härigenom åskådliggörs, och det är i och för sig bra PR för vårt land. Å andra sidan måste man konstatera att det uppstår svåra konkurrenssituationer genom det höga löneläget. Som exempel kan nämnas att de totala lönekostnaderna år 1971 inklusive sociala avgifter för en industriarbetare i Finland, Frankrike, Storbritannien och Österrike var 53 till 56 procent av lönekostnaderna i Sverige. Jämfört med dessa högindustrialiserade länder är alltså arbetskostnaden nära dubbelt så hög i vårt land. Då förstår alla hur svårt det är att konkurrera i vissa lägen. Från konkurrenssynpunkt och för att inte företagen skall slås ut i snabbare takt än vad som skett är det angeläget att söka hålla tillbaka företagens kostnader. Av den anledningen anser vi inom näringslivet, inte minst då de mindre företagarna, att det är obetänksamt, herr finansminister, att från 1974 låta företagen betala den med 1 procent höjda sjukförsäkringsavgiften för att därmed finansiera en aviserad arbetslöshetsförsäk ring och en ny sjukförsäkring. Likaså försämrar naturligtvis den fördubblade löneskatten — den har vi debatterat flera gånger här i riksdagen och vi kommer tillbaka till den senare i år — vårt konkurrensläge och minskar företagens möjligheter till nyinvesteringar, investeringar som vi måste ha för att kunna hänga med i den tilltagande konkurrensen. I procent av utbetald lön uppgår löneskatten faktiskt i dag — jag tittade efter i tabellen innan jag gick ned till kammaren — till hälften av beloppet till ATP-försäkringen. Löneskatten är därmed, herr finansminister, en mycket betydande utgiftspost för företagen och — jag kan försäkra — en verklig börda för många företag. I mitt eget företag — ett glasbruk i Småland med ungefär 130 kollektivanställda — i en bransch som inte tillhör de bästa uppgår löneskatten för innevarande år till inte mindre än 166 576 kronor. För den kollektivanställda personalen har de totala sociala kostnaderna från föregående år ökat med hela 220 000 kronor, i faktiska tal från 569 000 till 789 000 kronor. Det är, herr finansminister, mycket pengar att punga ut med för ett litet företag i en utsatt bransch. Herr talman!

En motion härom har för övrigt väckts till årets riksdag av några representanter för de tre icke socialistiska partierna. Ett tredje allvarligt problem för många företag och deras anställda är importkonkurrensen. Låt mig endast ge ett exempel, som jag hörde häromdagen och som jag vet är riktigt. I Norrland finns ett företag med god teknisk utrustning som har 3S-årig erfarenhet av tillverkning av ammunitionslådor till försvaret. Förra året begärde försvaret att få en offert på tillverkning av dessa trälådor, och de offererades till ett pris av 19 kronor per styck. Man nöjde sig inte med detta utan krävde ett lägre pris. Under stora ansträngningar ansåg sig då företaget kunna framställa den här produkten för 17 kronor, vilket var ett mycket lågt bud och knappast täckte kostnaderna. Men vad hände då? Jo, ett finskt företag tog hem spelet. Det offererade lådorna för 9:70 kronor och dessutom fritt beställningsorten; det svenska företaget erbjöd endast fritt fabrik. Ett fjärde i hög grad tilltagande problem — jag tror inte det har framhållits tidigare i debatten — är den tilltagande konkurrensen från AMS:s industriella s.k. beredskapsarbetsplatser. Vi har tidigare här i kammaren talat om konkurrensen från skyddade verkstäder, men det här är ett nytt inslag i bilden. Detta är en konkurrens på olika villkor, då AMS-verkstäderna inte har krav på lönsamhet. Det finns i dag 57 sådana verkstäder med inte mindre än 1 756 personer sysselsatta. De har större resurser än de skyddade verkstäderna och tillverkar, för att nämna några exempel, så pass kvalificerade saker som jalusidörrar, plåtoch träskåp, möbler, konfektionsartiklar och trätofflor. Jag kan också här anföra ett exempel som jag hörde så sent som i går. Ett företag i Tidaholm gav ett sömnadserbjudande till konfektionsföretaget Wahls för 12:50 per plagg, en AMS-verkstad tog hem spelet för 8:75. Det nyss nämnda företag som tillverkar ammunitionslådor har också blivit utkonkurrerat av en AMS verkstad, denna gång i Norrköping, som fått en tillverkning av hyllor åt KF på en kostnadsnivå som ligger långt under Norrlandsföretagets självkostnadspris. Herr talman! Från företagarhåll bedömer vi denna sak som allvarlig, och jag har för avsikt att under morgondagen ställa en fråga till herr inrikesministern i just detta ärende. Ett annat problem för främst de mindre företagen är svårigheterna med marknadsföringen. Den svenska marknaden är för många företag alltför liten, varför vi måste inrikta oss på export. En hel del har uträttats från exportrådets sida. Vi har fått flera handelssekreterare, och vi har också fått bättre kontakt med dem, men det räcker inte. Vi måste i dag på ett helt annat sätt — speciellt gäller detta mindre företag — ut på de stora marknaderna. Sådana ansträngningar bör alltså underlättas på allt sätt. Även inom vårt land måste vi i dag ha en effektiv marknadsföring för att kunna sälja varor. I detta avseende verkar reklamskatten hämmande. Jag vill i det sammanhanget åberopa en annons, som publicerades förra veckan av Kooperativa förbundets egen annonsbyrå Svea, där man helt enkelt sade att reklamen för fram konkurrensen i dagsljuset. Jag tror att var och en förstår vad som menas med den devisen. Ett problem är också att företagarna i framtiden tycks få svårt att anställa och uppsäga presonal efter tidigare tillämpade principer. Jag har den största förståelse för de problem som i många fall kan uppstå på en arbetsplats med äldre arbetskraft osv., men jag vill också påstå att ett välskött företag måste kunna skötas på det sättet att den som är bäst ägnad att utföra ett arbete också får göra det. Den Åmanska utredningen utgör därvid en stötesten, som kan komma att leda till effektivitetsförluster. Vi får säkert anledning att senare debattera den frågan. Vi har redan hört något om vad utredningen kommer att redovisa, och betänkandet kommer nog att föranleda ytterligare lång debatt. Till sist, herr talman, är det tyvärr så i dag att åtskilliga företagare saknar framtidstro. Det gäller inte minst företrädare för de mindre företagen. Vi måste se till, herr Sträng, att dessa företagare nere i Gnosjö och Anderstorp och i Boråstrakten — ja, överallt i vårt land — får tillbaka sin framtidstro. En klapp på axeln och ett ”lycka till” är i och för sig bra, men det är inte tillräckligt om inte orden följs av handling. I första hand skulle jag vilja varna en del statsråd för oöverlagda uttalanden som vidgar förtroendeklyftan mellan företag och regering. Jag kan nämna ett enda exempel. En kort tid före jul sade handelsminister Feldt att hög lönsamhet och förmögenhetsutjämning inte är förenliga. Han har också sagt att svenskt näringsliv av politiska och institutionella skäl måste inse att lönsamheten inte kommer att bli vad den har varit. Sådana uttalanden, herr talman, skapar varken arbetsvilja eller väcker någon större entusiasm. Både företagare och anställda vet att en försämrad lönsamhet skapar otrygga jobb. Det är endast lönsamma företag som kan bereda de anställda trygghet och avtalsvägen möjliggöra bättre arbetsoch miljöförhållanden, bättre löner, kortare arbetstid etc. Produktion och arbete är grunden för trygghet och framåtskridande, och regeringens ekonomiska politik måste därför i högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet skapa förutsättningar just för ett ekonomiskt framåtskridande.

Herr talman! Jag skall börja mitt anförande med att ge herr Hovhammar en blomma, kanske inte så mycket för hans anförande som för den elegans med vilken han kreerade rollen som prinsessan på ärten. Vi som minns honom som en av ledarna för företagarkampanjen mot socialdemokratin i valrörelsen förstår att han är en mycket känslig person. Det andra jag skulle vilja säga riktar sig till herr Brundin, som ställde en fråga till finansutskottets ordförande. Herr Brundin sade att han ville ge ett jordnära exempel. En anonym man hade en anonym produkt, som han efter en anonym kalkyl skulle introducera på marknaden, Han hade funnit att kalkylen skulle ge honom en förräntning på eget kapital med en procent. Herr Brundin frågar: Vilket råd skall vi ge denne man? Om herr Brundin lyssnade till herr Hovhammar nyss, så sade herr Hovhammar att man inte skall fortsätta med ett företag om det inte är lönsamt. Det enda råd jag tycker att herr Brundin skall ge den anonyme mannen med den anonyma prylen är, att om han inte vet mer om möjligheterna att klara företaget skall han nog låta bli att starta det. Annars får vi ännu en belastning. Man kanske lockar folk till en plats där utrymme inte finns för annat arbete. Jag lyssnade med glädje till herr Bohmans hymn till arbetets ära. Han talade om den tillfredsställelse man känner om man har ett arbete som ger tillfredsställelse. Jag håller med honom i långa stycken, men man får inte föra det resonemanget så långt att man tror att alla som arbetar upplever arbetet på det sättet. Det gäller den grupp som fått förmånen att ha ett arbete, som i sig är intressant och i sitt resultat ger tillfredsställelse. Men för en byggnadsarbetare med reumatism som tvingas arbeta ute, för en kontorist eller snabbköpskassörska med trasig rygg och för en eldverksarbetare med en intensiv hetta omkring sig ger arbetet i och för sig inte så förfärligt mycket av glädje. Det är ett ont. De vill helst komma bort från det så fort som möjligt. De vill byta till ett mera tillfredsställande arbete eller annars få ett lättare och bättre betalt arbete. Den långa arbetstiden är i och för sig ingenting att eftersträva. Förutsättningen för att korta av arbetstid och tvång i dessa tunga arbeten är att fortlöpande åstadkomma ett större mått av effektivitet, en större produktion och en tillväxt, som gör det möjligt att kapa arbetstiden för dem som har det tyngsta jobbet. Det har talats väldigt mycket om sysselsättning — naturligtvis med rätta. Det har också sagts — enligt vad jag tycker även med rätta — att intresset för sysselsättningsproblemen hos människor som tidigare varit ganska ointresserade för dem nog är mera valpolitiskt betingat än vad det av hjärtat upplevs. Jag tycker dessutom att man behandlar arbetslöshetssiffrorna på ett sätt som ibland — det har sagts tidigare i dag — närmar sig skandal. Jag tror att jag vågar påstå att vi under överblickbar tid kommer att få en ökande siffermässig arbetslöshet, helt beroende på att den snabbare dynamiken i det ekonomiska livet och i näringslivet, den snabbare övergången till modern teknik och modern apparatur, kommer att medföra att människorna, oavsett vad centerpartiet säger, blir rörligare från jobb till jobb. Det kommer att markeras av korta perioder av arbetslöshet, som kan föranleda många att tro att det är tal om arbetslösa människor, när det i själva verket i många fall och kanske i de flesta fall är fråga om människor som lämnar ett sämre jobb och går till ett som är bättre betalt och som är intressantare. Det har också talats om bekymren för de välutbildade arbetslösa. Jag tycker att det problemet är ganska ointressant. De som är välutbildade lär få sina jobb, t.o.m. hyggliga jobb, så småningom. Nej, det verkligt stora problemet är nu och framgent den arbetslöshet som vi noterar för de lågutbildade. Jag ber kammarens ledamöter komma ihåg att vår nioåriga grundskola och därpå följande yrkesutbildning från två år och uppåt är en mycket ny företeelse. Den överväldigande delen av människorna i vårt land — säg de som är över 30 eller 35 år — är praktiskt taget alla lågutbildade, i den mening vi i dag inlägger i ordet välutbildade.

Samma sak gäller myten om att beredskapsarbeten skulle vara någonting som i princip förekommer i avvaktan på att folk skall få ett ”riktigt” arbete. De som är från Norrland vet att det finns människor som praktiskt taget i hela sitt liv har arbetat i vad som kallas beredskapsarbeten i arbetsunderskottsområdena, både i inlandet och i kustkommunerna i Norrbotten.

Det som jag när jag lyssnat på debatten i dag egentligen har upplevt som det tristaste är den fantasilöshet som oppositionen visar när det gäller att anvisa vägar till att ge sysselsättning framgent. Det är intressant även ur en annan synpunkt, eftersom vi har kommit i en situation i vårt land som såvitt jag begriper är helt unik i världen. Vi har nått en tidpunkt när vi kommer att kunna välja, om vi själva på politisk väg skall styra samhället eller om vi skall fortsätta att gå den gamla vägen, den äldsta vägen, som innebär att den politiska makten följer med eller möjligen bromsar eller hindrar eller skjuter på samhällsutvecklingen. När man från borgerligt håll talar om att öka sysselsättningen säger man nästan uteslutande att vi måste satsa på industrin och på nya företag och att det är där som detta skall klaras. Jag skall ge mitt erkännande till den svenska industrin. Den är effektiv, och om man ser till produktivitetsökningen årligen i industrin, finner man att den inte bara tål att jämföras med vad som finns i andra länder, utan den t.o.m. leder på många områden när det gäller ny teknik, innovationer osv. Samtidigt har vi emellertid bara att konstatera att den har misslyckats och fortsättningsvis kommer att misslyckas med att klara sysselsättningen. Jag skulle föreställa mig att vi på en 1S5-årsperiod kommer att få uppleva en fördubbling av industriproduktionen, men att vi under samma period sannolikt kommer att få uppleva att industrin släpper, skall vi säga en fjärdedel av sina anställda. Då uppstår detta för mig otroligt intressanta problem: Hur skall de resurser som då frigörs — dels genom den ökade effektiviteten i industrin, dels genom de arbetstimmar som Såvitt jag kan se har vi två möjligheter. Den ena är att vi bygger vidare på prylsamhället — det finns fortsättningsvis oerhört mycket att tillverka som nog kan säljas med en mördande reklam. Man kan tydligen sälja elektriska tandborstar, automatiska påoch avtagare för skor. En av de senaste innovationerna är att man i stället för att slita ett rakblad skall slita två i samma hyvel. Det är en sådan där finess som kommit och som naturligtvis ökar produktionen och därigenom även BNP. Det är klart att vi kan bygga upp ett samhälle, där vi i oändlighet lockar människor att köpa marginellt nödvändiga ting — i många fall ointressanta. Men det finns ett alternativ till detta, nämligen att de resurser som den höga effektiviteten i industrin frigör används på de verkligt akuta och påtagliga bristområdena. Vi har miljövården och människovården, där vi har uppenbara brister. Vi behöver göra en satsning på att förändra arbetslivets miljö. Vi har i allra högsta grad behov av en utbyggnad av den mottagningsorganisation som de människor möter som vill rekreera sig under en allt större fritid. På den punkten tror jag att vi om 15 år kommer att baxna, när vi upptäcker att det gamla semestermönstret blivit totalt förändrat. Detta domineras i dag av att man besöker släkt och vänner ute på landsbygd och i glesbygd; om 15 år finns inte de där vännerna och den där släkten i samma utsträckning. Nästa generation av farföräldrar bor i städer. Om man skall tillmötesgå ett mönster, som kommer att leva vidare i vilja att uppleva naturen, behövs det också att man tillskapar en organisation så att människor har en chans att få denna upplevelse. Det är dessa ting som är de alternativ man skall satsa på i prylsamhället. Men då uppstår frågan: Hur skall vi klara av detta? Resurserna finns ju i företagen, medan jobben och organisationen måste klaras av samhället. Det är det andra för mig oerhört intressanta problemet. Om vi skall klara av detta, måste vi hitta en väg att föra över delar av dessa resurser, som samlas i de effektiva företagen. Annars blir på sikt sysselsättningsproblemet olösligt. Med nu tillämpade skattemetoder tror jag inte att det går, men ungefär som finansministern sade i dag tror jag att vi måste föra skattesystemet närmare produktionen. Den diskussion som för närvarande pågår omkring olika sätt att närmare produktionen ta ut ur företagen de resurser som samhället behöver för att ge människorna arbete är verkligen intressant. Det vore ytterst glädjande om man från borgerligt håll den här gången gav sig in i en seriös diskussion för att finna lämpliga tekniska lösningar. Det behövs också en förstärkt planering och en vilja till politiskt grepp för att leda utvecklingen. Om vi inte kan lösa de här problemen, får vi prylsamhället och inte det mänskligare samhälle som vi från vår sida eftersträvar. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Herr Arne Pettersson i Malmö var naturligtvis mycket irriterad över de höga arbetslöshetssiffror som jag angav. Men det är officiella siffror, och dem står jag helt för. Man kan naturligtvis skylla arbetslösheten på den moderna tekniken. Det är väl så att man ofta måste ersätta människor med maskiner. Det är en tendens och ett förhållande som vi alla måste acceptera. Men det är inte det saken gäller, utan nu handlar det om att skaffa dessa människor nya jobb. Därför behövs det — jag upprepar det — en bättre investeringstakt och det behövs ett nyföretagande av helt andra dimensioner än vad vi för närvarande har i detta land. Det är dessa problem, herr Arne Pettersson, som regeringen inte har klarat av. Vi skall heller inte glömma bort dessa innovatörer som kan göra fina tandborstar och mycket annat som herr Arne Pettersson nämnde. Dessa människor finner man oftast i de små företagen. Prylsamhället har mycket länge praktiserats i småföretagen, det är ingen nyhet. Det finns alltså företagaranda. Det är bara det att den politik som regeringen bedriver bäddar inte för att denna företagaranda skall utvecklas. Det är det saken gäller.
Herr talman! Det herr Brundin sade i sitt senaste inlägg förändrar i och för sig inte saken. När det gäller att försöka bedöma detta företags lönsamhetsbetingelser och då herr Brundin säger att företagaren kanske måste avveckla det hela om arbetsgivaravgiften höjs, så är det väl ändå fortfarande fråga om en ganska marginell företeelse. Om denne företagare hade börjat sin verksamhet för tre år sedan hade han fått en belastning i form av lönelyft åt de anställda på över 30 procent. Kan han inte klara 2 procent i förhöjd arbetsgivaravgift, hur skall han då kunna klara de lönelyft som med all säkerhet kommer nästa år, året därpå och året därpå? Till herr Hovhammar tror jag att jag egentligen inte behöver säga någonting. Jag försökte i mitt första anförande förklara motsatsen till det han sade nu. Jag skall ändå säga en sak. Jag har lyssnat till herr Hovhammar rätt ofta i kammaren.

Men se det gick inte — trots att dessa företagare rimligtvis borde ha varit medvetna om att där fanns en chans både att göra goda investeringar till bra priser och att sedan i en stigande priskonjunktur också ta ut goda vinster på de investeringar som gjorts för billiga pengar.

Herr talman! Jag vill något anknyta till diskussionen om löneskatten. Jag skulle vilja rekommendera herr Arne Pettersson i Malmö att ta kontakt med småföretagare i södra Sverige och gå ut och fråga dem vad löneskatten betyder inom deras respektive företag. Jag tycker att herr Pettersson skall ha den kontakten med småföretagare. Då tror jag att han fick en helt annan syn på denna fråga än vad han här i kammaren har gett uttryck för. Vidare säger herr Pettersson att vi skall använda de utrymmen som fanns 1971 för investeringar. Ja, herr talman, de utrymmena var inte särskilt stora för de allra flesta företag år 1971. Den utredning som Sveriges verkstadsförening gjorde och som jag åberopade i mitt tidigare anförande i dag visar tydligt detta. Dessutom — och det är kanske det allra viktigaste — bidrar den politik som regeringen har bedrivit under en följd av år inte till att inspirera företagarna till nya satsningar. Det är tråkigt att behöva deklarera detta i den svenska riksdagen, men alla som har talat med småföretagare och med företagare i allmänhet vet att detta mitt påstående är riktigt.
Herr talman! Att jag var så försiktig att jag sade, att industriproduktionen tack vare den höga produktiviteten skulle fördubblas på 15 år, berodde på att jag tog visst intryck av herr Hovhammar, som strax dessförinnan hade stått och läst ur privatföretagarens variant på Jobs bok. Det som jag emellertid tycker är särskilt viktigt i det resonemang vi nu för är det ständiga återkommandet till de pålagor som svensk företagsamhet har att dras med. Skall det vara någon reson i detta, måste för det första de pålagor som är lagda på svensk företagsamhet vara hårdare och besvärligare än de som de med de svenska företagen konkurrerande företagen utomlands har att bära. För det andra skall man alternativt ha en sämre situation tekniskt och ekonomiskt än företagen i andra länder. Ja, om det vore så, herrar Hovhammar och Brundin, skulle vi ju inte uppleva det förhållandet att vi, såsom en av utskottets ledamöter med ett mycket bra uttryck framställde det i dag, exporterar arbetslöshet från Sverige. Mitt i lågkonjunkturen, i den skärpta konkurrensen, har vi nämligen inte bara upprätthållit utan också ökat exporten. Däremot har vi inte på motsvarande sätt ökat den svenska importen. Det intressanta är att trots herrarnas tal om de hårda pålagorna på den svenska företagsamheten klarar denna sig bättre och bättre i den internationella konkurrensen, och det tycker jag kan vara bevis nog i detta sammanhang. Herr talman! Låt mig tillägga ytterligare en sak. Jag talade om prylsamhället — uttrycket är litet slarvigt, det erkännes, men det är ett samhälle där tingen, många gånger små, marginella och onyttiga, spelar en så stor roll. Jag har haft en liten fundering med anledning av det köpmotstånd som i viss mån kännetecknat de två senaste åren och som resulterat i ett kraftigt ökat personligt sparande. Jag undrar om inte detta köpmotstånd till en del kan ha sin grund i att folk börjar tröttna på inriktningen mot ett prylsamhälle och är beredda att gå den väg som jag försiktigt har stakat ut i mitt anförande i kväll.

Herr talman! I finansplanen såväl som i finansutskottets betänkande understryks det att ett av de centrala målen för den ekonomiska politiken är att uppnå bättre regional balans, då detta är en av förutsättningarna för att full sysselsättning skall kunna upprätthållas och för att en jämnare inkomstfördelning skall uppnås. Det sägs vidare att industriinvesteringarna är av strategisk betydelse och att en fortsatt utbyggnad av näringslivet och i första hand industrisektorns produktionskapacitet skapar underlag för en ökad sysselsättning i samhället. Det här är ju mycket vackert sagt, men nu hjälper det föga hur vackert det än må skrivas i finansplanen eller i finansutskottets betänkande, om inte medlen som är erforderliga finns för att genomföra en dylik politik. För att uppnå regional balans och komma i paritet med riksgenomsnittet för sysselsatta fordras exempelvis 6 000 nya arbetstillfällen i Västernorrlands län. Var tas dessa arbetstillfällen ifrån? Under åren 1965-1970 blev det 10 000 färre förvärvsarbetande i länet. Från 1965, då det industripolitiska stödet sattes in, fram till år 1970 minskade industrisysselsättningen med 3 500 arbetstillfällen. Inom jordoch skogsbruk räknas det med att 6 000 arbetstillfällen kommer att försvinna under 1970-talet. Den s.k. strukturarbetslösheten innebär att upp till 600 personer per år slås ut. En nedläggning av fabriker, där hundratals arbetstillfällen försvinner, är just nu aktuell. Arbetslösheten stiger i detta län. Sysselsättningen försämrades även under den senaste månaden, och i motsats till vad som skett i andra delar av landet minskade även antalet lediga platser. I vissa delar av länet, exempelvis Sollefteåområdet, har arbetslösheten inte varit så omfattande sedan arbetsförmedlingen började med sin månadsstatistik. Förhållandena i dalen för övrigt skall jag denna gång gå förbi, då de behandlats vid så många andra tillfällen i riksdagen och därför är väl kända. Däremot vill jag, herr talman, säga några ord om Sundsvallsregionen. Den förhoppning som hysts på sina håll att expan sionen inom Sundsvallsregionen skulle innebära att utflyttningen från länet skulle kunna stoppas har hittills inte infriats Utflyttningen från länet har fortsatt. Sundsvallsområdet har inte kunnat tjäna som broms på utflyttningen söderut. Då nu Västernorrlands och Jämtlands handelskammare med kalla siffror i botten varnar för att sysselsättningen inom Sundsvallsregionen kan komma att inte endast stagnera utan även gå tillbaka under 1970-talet, är detta rätt alarmerande. Redan nu står det klart att de offentliga investeringarna kraftigt kommer att minska under den närmaste femårsperioden. Det rekommenderade sparandet i kommunerna slår igenom. Investeringarna i exempelvis byggnader inom denna region, som år 1966 var uppe i totalt 84 miljoner kronor, var 1971 nere i 35 miljoner kronor. Handelskammaren anser för sin del att för att en befarad tillbakagång inte skall ske måste de privata investeringarna i det närmaste fördubblas under åren fram till 1980. En sådan investeringsökning tror handelskammaren inte på. Inom denna region i Västernorrlands län måste det skapas upp till 200 nya arbetstillfällen varje år, om planen på 120 000 personer skall förverkligas 1980. Nuvarande perspektiv ger inte underlag för dylika optimistiska bedömningar. En stagnation eller tillbakagång inom detta område skulle få verkligt menliga följder för hela Västernorrlands län. I finansutskottets betänkande sägs det även: ”En snabb strukturomvandling av näringslivet är en avgörande förutsättning för en fortsatt hög framstegstakt och reformpolitik.” Härtill skulle jag gärna vilja göra det tillägget att för Västernorrlands län har strukturomvandlingen i stället lett till motsatsen och en kraftig folkförflyttning söderut. Industrier har inte tillkommit i den omfattning som krävts för att ersätta de nedlagda eller som svarat mot utslagningen på grund av strukturförändringarna inom näringslivet. Finansutskottet fortsätter i sitt betänkande: ”För att de problemdrabbade delarna av landet skall kunna hävda sig mot andra regioner understödjer samhället utvecklingen av bärkraftiga regionala och kommunala centra. Skall denna politik bli framgångsrik är det nödvändigt med fortsatt omflyttning till de orter inom regionerna där det finns förutsättningar för att skapa mer effektiva konkurrensoch produktionsbetingelser. Härigenom kan omflyttningen i större utsträckning begränsas till att ske inom länen.” Kan finansutskottets talesmän förklara vart de arbetslösa i Västernorrland skall flytta — inom länet — för att få meningsfull sysselsättning, då sysselsättningsproblemen tycks vara lika stora vilka orter det än må vara fråga om i detta län? Vad finansutskottet framfört i detta avseende är ingenting annat än en ”skrift i vatten”. Vilka medel står till förfogande för att ordna meningsfull sysselsättning i detta län? Har inte regeringen tidigare haft styrmedel men inte använt dem? Investeringsfonderna tycks mig tillhöra dessa. Flera exempel skulle i detta sammanhang kunna anföras. Tillåt mig, herr talman, stanna endast inför ett par. För några år sedan ville Volvo, och även Scania-Vabis, ha loss stora pengar ur sina investeringsfonder. Det gick också regeringen med på under förutsättning att det investerades 20 miljoner kronor av de 400 Volvomiljonerna i Norrland. För Scania-Vabis gällde det närmare 300 miljoner kronor som man fick loss om det avsattes 13,3 miljoner kronor i det s.k. norra stödområdet. Tänk så generös regeringen kunde vara — mot storfinansen, inte mot Norrland. Den landsdelen fick återigen vara strykpojken. Och detta skedde ändå under en tid då det enligt regeringens sätt att se rådde en verklig överhettning inom näringsliv och arbetsmarknad. Ändå hade regeringen i kraft av investeringsfonderna alla möjligheter att se till att företag etablerades i Norrland. Regeringen kunde ha framhållit — och med kraft — att det inte går att fortsätta att flytta folket från Norrland på det sättet, vilket blev en följd av investeringarna söderut. Då de alltför många människorna tvingades söderut från den bygd där de varit rotfasta hamnade de i ett arbete där de mestadels inte trivdes kombinerat med en boendetillvaro som sannerligen inte var inspirerande utan i stället utgjorde en grogrund för andlig och ekonomisk misär. De kände sig helt främmande i den nya värld där de hamnade. Vantrivsel föder psykiska besvär och sjukdomar, frånvaro från arbetet och en kraftig omsättning av arbetskraft. Höga flyttningskostnader för samhället och en omfattande invandring följde även i dessa investeringars spår. Säkerligen kunde regeringen vid den tiden ha upplyst storkapitalet om följderna. Troligen har storkapitalet numera självt kommit underfund med att dessa folkförflyttningar och denna invandring inte helt varit av godo ur dess synpunkt sett. För det är levande människor det är fråga om, som man inte ostraffat handskas med hur som helst. Det är inga kollin det är fråga om, även om man bibringas den uppfattningen då man får kännedom om det liv många av dessa förflyttade människor måste leva så snart de har transporterats söderut. Med kapitalismen är det på så sätt att den i jakten efter de snabbaste och största profiterna inte ser att den håller på att skapa oöverskådliga svårigheter för sig själv, håller på att gräva sin egen grav. Regeringen som dess rådgivare kunde ha tagit som sin uppgift att liksom slaven på Caesars vagn viska i dess öra: ”Kom ihåg att du är dödlig.” Om regeringen inte uppträtt tillräckligt auktoritativt eller själv helt varit fånge i uppfattningen att dessa högkonjunkturer som då var rådande skulle vara för evigt, låter jag vara osagt. Klart är dock att de många norrlänningar som fraktades söderut till Volvo och andra av storkapitalets fabriker lika bra skulle ha kunnat framställa bildelar eller bukta plåt i Norrland som i Göteborg eller någon annanstans söderut. Bildelar framställs ju för de svenska bilfabrikerna i en rad andra länder och fraktas sedan över till Sverige. Skulle inte dylika transporter lika bra, ja, kanske fördelaktigare, ha kunnat göras från Norrland? Det är berättigat att ställa den frågan i detta sammanhang. Att regeringen inte använt sig av sina möjligheter att genom investeringsfonderna dirigera företag till Norrland finner man när man tar del av vad som skrivs i den s.k. vänboken till dåvarande statsministern Tage Erlander. Den heter Idéerna som drivkraft och utgavs år 1969.

Enligt denne regeringsmedlem har Norrland alltså ingen framtid. Där kommer ju företagen i brist på ekonomiskt underlag att förtvina och dö. Men låt mig, herr talman, tolka Kjell-Olof Feldts ord så positivt som det går att göra. Vad han syftar på är kanske storkapitalet. Då det privata näringslivet varken kan eller vill svara för de industriinvesteringar som är nödvändiga i Norrland måste det bli samhällets uppgift att göra det. Det kravet har också vänsterpartiet kommunisterna ställt tidigare, och vi gör det även i dag. Den kalla verkligheten som den ter sig i dag understryker ännu kraftigare detta krav. Det måste nämligen bli en omfattande industrialisering vid sidan av vad skogen kan ge, om Västernorrland över huvud taget skall ha en chans att göra sig fri från stämpeln ”fattiglänet”. När vänsterpartiet kommunisterna ställer frågan om basindustrier syftar vi på moderna områden som träkemisk och petrokemisk industri, elektronisk industri och annan modern verkstadsindustri. Dylika industrier placerade även i Norrland skulle förtjänstfullt påverka den industriella utvecklingen i norr och därmed verksamt medverka till att råda bot på arbetslösheten, undersysselsättningen och folkavflyttningen från Norrland. Sverige har tidigare haft ord om sig att vara tekniskt väl framme. Landet har därtill ett verkligt plus i förhållande till andra moderna industriländer som exempelvis Japan och EEC-länderna. Sverige har nämligen inom sina gränser stora råvarutillgångar, som dock i alltför liten utsträckning vidareförädlas inom landet. Kännetecknande för Sverige har även varit dess omfattande export av råvaror och halvfabrikat. Det gäller här sådana basråvaror som skogen och malmen, vilka framför allt finns i landets norra delar. Redan år 1966 motionerade kommunisterna i riksdagen om en samordning och utveckling av skogsnäringens forskningsarbete för att ur skogen som råvara få fram nya produkter och därmed skapa nya sysselsättningsmöjligheter för befolkningen i Norrland. Riksdagen avslog den gången vår motion. Vi har i år återkommit med en liknande motion. I bilaga 11 till statsverkspropositionen 1973 s. 3 och 4 står bl.a. följande: ”Trots att exportvärdet av skogsindustriprodukter sedan år 1950 ökat från 2,4 miljarder kr. till 8 miljarder kr. har dess andel av den totala exporten minskat från 42 9 till 20 Jo. I takt med skogsindustriernas stigande virkesbehov har skogsbrukets avverkningar sedan år 1950 ökat från 40 milj. skogskubikmeter per år till 70 milj. m?sk per år.” De uppgifter som jag här har återgivit är ju rätt skrämmande. De visar nämligen att några egentliga innovationer på detta område inte skett när det gäller en vidareutveckling av skogen som råvara. I stället får vi bevittna en rovdrift på landets skogar. I Norrland säger talesmännen för skogsbolagen att det omkring år 1980 kommer att råda brist på skogsråvara i denna del av landet. De ohämmade kalhuggningarna är orsaken. Men, säger samma män, genom nyplantering och skogsgödsling skall skogen kunna återställas. Men då skogen i Norrland behöver 70, 80 och upp till 100 år för att åter vara avverkningsbar, hur skall det bli med råvaran under mellantiden? Tänker skogsbolagen helt lägga ned driften inom några år i denna del av landet? Det är en ringa tröst att samma män lämnar uppgiften att det går att importera skogsråvara från u-länderna för att hålla massaproduktionen i gång i Norrland. Någon större vidareförädling har det inte varit. En rad utländska pappersvaror, exempelvis ansiktsservetter, tillhandahålls i de svenska affärerna. De framställs av svenskägda företag ute i Europa, men det är den svenska råvaran som ligger i botten, kommen från Norrland. Den stora uppgiften är dock att bryta ned ligninet, som nu inte tillvaratas men som i miljoner ton årligen strömmar ut i våra vattendrag och sjöar eller eldas upp och på så sätt är miljöförstörande. En samordnad träkemisk forskning är vad landet behöver på detta område. Centrum i detta fall skulle mycket väl kunna tänkas bli Sundsvall — i övrigt ett gammalt trädistrikt. En teknisk specialhögskola vore här på sin plats. Det har väntats alltför länge på att nå tekniska genombrott då det gäller förädlingen av landets egna råvaror; de är värda forskningsinsatser i stor skala. Nog tycker man att en betydligt större del av den järnmalm som bryts skulle kunna förädlas till stål i Sverige i stället för att, som nu sker, gå på export för framställning av stål i andra länder. Skulle inte mängden av svenska specialprodukter på detta område kunna ökas kraftigt genom tillgången på ännu större kvantiteter stål? Jag förutsätter här att det skulle bli tal om lägre priser än de importen betingar. Om exempelvis den svenska järnmalmen i större utsträckning förädlades i Luleå vid hamnoch kajanläggning, så gott som vid råvarukällan, skulle inte detta innebära att den förädlade produkten skulle kunna ta upp konkurrensen med varorna från stålverken på kontinenten? Säkerligen skulle den svenska varvsoch bilindustrin — och den i Norden i övrigt — få stålet billigare. Jag har här pekat på ett par norrländska råvarukällor som skulle kunna bilda grunden för nya och vidareutvecklade basindustrier i Norrland. Petrokemisk industri vid Norrlandskusten, byggd på den ryska oljan skulle även den kunna bilda grunden för nya basindustrier i områden som verkligen behöver sysselsättning. Verkstadsindustri till Ådalen är ett krav som vpk gång på gång har ställt, och vi upprepar det även nu. För att dylika industrier skall komma till stånd, måste det bli samhället som träder till — det gäller här statliga basindustrier. Det privata näringslivet har visat sin oförmåga. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid effekterna av den förda ekonomiska politiken för Norrlands vidkommande och därvid speciellt för det län jag representerar. Problemen ter sig likartade i ett flertal landsändar. Slutsatserna för Norrlandslänen — som jag utförligt uppehållit mig vid när det gäller Västernorrland — har tillämpning även i landet i övrigt. Dessa slutsatser har allmänt sammanfattats i den i utskottets betänkande åberopade motionen nr 988 från vänsterpartiet kommunisterna, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Jag ämnar i ett kort inlägg huvudsakligen diskutera ett problemområde som behandlas i ett avsnitt av finansutskottets betänkande nr 1 och som har berörts mera i förbigående här i debatten i dag. Det är ett orosområde av stor betydelse för svensk ekonomi och samhällsutveckling, nämligen den internationella valutakrisen.

Orsaken till detta är naturligtvis att med det ökande ömsesidiga beroende som kännetecknar de nationella ekonomierna runt om i världen, även de mäktigaste av dem, har vi anledning här i riksdagen att i större grad än vad nu ofta sker diskutera och bilda oss en mening om denna omvandlingsprocess och dess effekter. Det gäller — och kommer att i alltmer ökande grad att gälla — oss själva. Den rådande bristen på balans i relationerna mellan världens ledande industrinationer Förenta staterna, Västtyskland och Japan har, som är alla väl bekant, lett till hittills tre akuta valutakriser på ett och ett halvt år. Jag säger med avsikt hittills, eftersom det finns skäl att erinra om de tvivel som yppas i den internationella debatten på att de upprepade dollarnedskrivningarna — vilka ju i realiteten innebär en motsvarande nedskrivning av USA :s betydande utlandsskulder — skulle kunna bestående lösa obalansproblemen. Allt flera verkar övertygade om att åtgärder av detta slag inte är vad som slutligen behövs för att bytesbalanserna skall kunna utjämnas.

Man känner sig nästan frestad till det väl något tillspetsade omdömet att orsaken till Smithsonianöverenskommelsen kunde komma till stånd i de former som nu skedde och kunde temporärt inge sådana förhoppningar som att USA fortfarande har en politisk makt i dag som är en återspegling av dess ekonomiska maktställning i går.

I en sådan översiktlig analys för några veckor sedan pekade tidskriften Economist på tre karakteristiska drag härvidlag. För det första: Praktiskt taget hela den amerikanska exporten är påfallande litet priselastisk och den är därmed föga hjälpt av vare sig dollarnedskrivningar eller tullsänkningar i andra länder gentemot amerikansk export. För det andra: Grunden för USA :s industriimperium — stål, bilar, televisionsapparater, textilier för att ta några exempel — har erövrats av de unga och snabbt framåtgående industristaterna. Detta jämte den akuta energiförsörjningskrisen i USA skapar ett importbehov av en bredd och ett omfång som förfärar många amerikaner. För det tredje: USA är som bekant en servicenation och dess väl främsta exportvaror på serviceområdet, dvs. tekniskt know-how och företagsamhet, möter ökande konkurrens inte minst från Japan och får sitt exportvärde försvagat av USA:s egen uppfinning, nämligen de multinationella företagen. USA är, säger Economist, en av världens två ledande handelsnationer vars import reagerar för inkomstökningar hemma snabbare än dess export reagerar för motsvarande inkomstökningar utomlands. Herr talman! Mot bakgrunden av den stora och i vissa fall avgörande betydelse för världsekonomin som den aktuella och oroväckande utvecklingen av USA s ekonomiska relationer med omvärlden har vill man hoppas att de närmaste årens internationella ekonomiska samarbete kan innebära framsteg på två fundamentala områden. För det första måste ekonomierna världen runt uppnå andra och mer balanserade relationer; den amerikanska dominansen, som till sin natur är ekonomisk-politisk, måste avlösas av mer sunda och harmoniska förhållanden. Tankarna går här naturligtvis osökt också till de svaga och beroende u-landsekonomierna, som kanske har lidit mer än andra av de senaste årens kastningar på valutamarknaderna och som — det måste tilläggas — väl skulle bli ytterligare belastade av ett eventuellt helt fritt valutasystem, som ju förordas av ett antal deltagare i den ekonomiska debatten. Vad den amerikanska kongressen här kan komma att ge president Nixon för fullmakter inför nästa GATT-runda avvaktas med stort intresse. Och det finns amerikanska ekonomer som menar att både den pågående dollarkrisen och den nya GATT-rundan erbjuder tillfällen som kanske inte återkommer på länge att starta en process i världsekonomin vars rörelseinriktning är en annan än den hittills dominerande. För det andra måste man — det har sagts redan tidigare under debatten — inom ramen för det pågående arbetet inom Internationella valutafonden, i den s.k. 20-gruppen, nå resultat i strävan att finna ett nytt valutasystem, som slutgiltigt avlöser Bretton-Woodsöverenskommelsen, och inom detta system en ny reservvaluta. Att ersätta dollarn med speciella dragningsrätter — det är ju detta som har diskuterats tidigare här i dag — verkar att vara den kanske mest trängande angelägna uppgiften, varom beslut måste träffas, om inte vid Valutafondens årsmöte i Nairobi i september i år så vid det därpå följande. På nytt kommer u-landsekonomierna i tankarna som en viktig aspekt på reservvalutafrågan: det finns troligen ingen annan lika effektiv väg att få till stånd rimliga resursöverföringar, i obunden form, från den rika till den fattiga världen som via ett system av till reservvaluta upphöjda speciella dragningsrätter. Om riksbankschefen herr Åsbrink därför i en intervju för ca 14 dagar sedan uttryckte ett ganska betydande mått av pessimism i fråga om möjligheterna att snabbt göra dragningsrätterna till den dominerande reservvalutan, så hoppas jag att den kommande utvecklingen visar att en sådan pessimism är oberättigad. Så mycket verkar säkert att om nya framsteg av denna typ inte kommer till stånd inom det internationella ekonomiska samarbetet, om slutgiltiga lösningar av de pågående kriserna inom världsekonomin inte kan finnas, kommer världens ledande industrinationer att vidta ytterligare akuta åtgärder som försvårar framtida effektiva lösningar. Jag har, herr talman, i all korthet velat beröra dessa viktiga och besvärliga problem, därför att de så nära berör vårt lands ekonomiska läge och framtidsutsikter och därför borde diskuteras i årets finansdebatt. Som exportnation med en allt starkare förankring av vår industriproduktion i avsättningsmarknader i andra länder är vi intimt berörda både av de fortlöpande valutakriserna och av de underliggande egentliga orsakerna, som är den snabba omvandlingen av världsekonomin och av världshandelns struktur. Som ett land vars näringsliv befinner sig i samma snabba omvandling som andra avancerade industriländers har vi anledning att uppmärksamt följa vårt näringslivs allt starkare direkta engagemang i det ekonomiska livet i andra länder, vilket innevär motsvarande och allt starkare ekonomiska band mellan oss och andra länder. Ett mått på hur även den svenska ekonomin håller på att internationaliseras är uppgiften att våra multinationella företag under fjolåret investerade närmare 2 miljarder kronor utomlands eller omkring 15 procent av näringslivets totalinvesteringar. Netto innebär detta för övrigt ett valutautflöde på över I miljard kronor. Allt sammantaget har vi ett betydande intresse av att världshandeln åter kan bringas att fungera under så stabila och fria former som möjligt och att därför hålla utvecklingen under noggrann observans och göra vårt yttersta för att bidra till långsiktiga och konstruktiva lösningar på dess nuvarande allvarliga problem. Annars blir sannerligen inte utsikterna inför den nya GATT-rundan alltför ljusa. Herr talman! Jag skulle ha slutat här — vilket väl många skulle ha välkomnat, ty dagen har varit lång — men vi har under denna dag lyssnat till åtskilliga utläggningar från den borgerliga sidan om vår inhemska ekonomiska situation och inte minst om det hårda skattetrycket här i landet, allt socialdemokraternas tal om skattesänkningar till trots. Det föranleder en liten avslutningskrumelur från min sida, i ett försök att ge rimliga proportioner åt det här resonemanget. I och för sig råder det inga delade meningar om skattetrycket. Det är högt. Men sanningen härav blir fullständig endast om det klart sägs ut på vilken nivå det anbringas. Och då är det nyttigt att erinra om det relativa välståndet i det land som sägs ha världens hårdaste skattetryck. Vi har här i Sverige en bruttonationalprodukt per capita som är dubbelt så hög som genomsnittet i den rika världen, nämligen 24 000 kronor mot 12 000 kronor. Och vi har netto, alltså efter skatt, för privat konsumtion ett belopp uppskattat för 1973 till 106 miljarder kronor, dvs. per capita fortfarande högre än den genomsnittliga bruttonationalprodukten per capita i de rika länderna: 13 000 kronor mot 12 000 kronor. Vad det ger för resultat i den enskildes livsföring kan avläsas i alla de konsumtionsindikatorer som kan studeras bl.a. i OECD-statistiken. De visar på en levnadsnivå som i fråga om höjd och jämn fördelning är främst i världen, alla kvarstående ekonomiska och sociala problem för enskilda människor till trots. Det vore välgörande, herr talman, om man fick höra den borgerliga politiska propagandan någonsin ställa in sig i detta rimliga internationella perspektiv.

Herr talman! Finansplanen har ett avsnitt som handlar om de enskilda konsumenternas ekonomi, och jag har närmast tagit till orda som en liten representant för den stora gruppen svenska konsumenter. I finansplanen och i andra ekonomiska översikter och bedömningar intar ofta den privata konsumtionen en ställning som viktig mätare av konjunkturtemperaturen, och ibland blir den mera betraktad som en sorts levande utgiftsmassa som man försöker hålla i en av ekonomer och politiker fabricerad form, så att den passar bättre in i det ekonomiska systemet. Ändock är det vi, flera miljoner konsumenter, som i våra dagliga handlingar bestämmer hur den skall utvecklas — låt vara att vi ofta är styrda av politiker, marknadsförare och producenter. På efterfrågesidan i försörjningsbalansen utgör den privata konsumtionen den ojämförligt största posten, för 1972 värderad till 106 miljarder kronor. Denna summa har påverkats av de senaste årens dämpade aktivitet på sysselsättningssidan. De privata konsumenterna har dämpat sin köpiver, en del av dem kanske tvingade till det av brist på utrymme för konsumtion. Men en del av dem har säkert självmant av psykologiska skäl minskat sin konsumtion — det ökade sparandet kan tyda på det. Så har t.ex. de statliga stimulansåtgärderna först efter en viss tröghet ökat konsumtionen. I finansplanens internationella avsnitt finns det i avsnittet om Sveriges ekonomi i förhållande till övriga stater i Västeuropa några rader som speciellt fångat mitt intresse.

Man undrar också om den offentliga konsumtionen — dvs. de varor och tjänster som vi tillsammans försöker göra vår vardag bättre med — kan få några bättre år. I borgerliga tidningar och i borgerliga politikers tal frammanas ofta en bild av den enskilde konsumenten som en av skatter tyngd person, som när han skall handla är pressad av höga priser och som nästan borde ha ett oförsonligt fientligt förhållande till staten som vållat honom allt detta. Det är ju en vrångbild. I den borgerliga reservationen nämns det som ett tecken på en ogynnsam utveckling att skatteuttaget har ökat med 30 procent under de tre senaste budgetåren. Men man glömmer att tala om att de disponibla inkomsterna sett i stort ökat mer än priserna och att det privata sparandet ökat. Det är riktigt att ökningen av den totala privata konsumtionen dämpats under de senaste åren, men man kan fråga sig om man inte bör vara mindre orolig över en dämpad privat konsumtion än över att de disponibla inkomsterna för olika grupper av medborgare och familjer ännu visar mycket stora skillnader, att vi alltså har mycket olika utgångslägen när det gäller konsumtionen. Det är något som man inte nämner i den borgerliga reservationen. Inkomstöverföringarna från stat och kommun till vissa hushåll, främst barnfamiljerna, har ökat med nästan 40 procent de senaste tre åren. Även om man inte väntar så stor ökning under 1973 har det i årets statsverksproposition signalerats ökade inkomstöverföringar som träder i kraft 1974. Det tror jag är mycket viktigt för konsumenterna, speciellt för dem med de små inkomsterna, för det är det verkligt verksamma sättet att öka deras utrymme att konsumera. Jag tror inte att man bör stressa fram den privata konsumtionen — det finns i dag ute i samhället tecken på att reklam och marknadsföring kan framskapa helt diffusa behov hos konsumenterna, behov som inte alls ökar deras hälsa eller förbättrar deras livsvillkor och som knappast heller skapar någon större glädje när de tillfredsställs. Men om ett större utrymme för privat konsumtion kan medverka till att trångboddhet försvinner, att fritidsinnehållet blir rikare och att man kan få en kost som skapar bättre hälsa bör det väcka tillfredsställelse. Jag tror att det är viktigt att den privata konsumtionen främst får ett innehåll, som befrämjar en positiv utveckling för människan. Arne Pettersson var inne på detta när han talade om faran av ”prylsamhället”. Som konsument kan man fråga sig om det hjälper att utrymmet för konsumtion ökar om priserna på dagligvaror och viktiga tjänster stiger. Det är glädjande att i finansplanen understryks att prisstoppet på baslivsmedel skall bestå under hela 1973 och gälla alla leden mellan producent och konsument. Detta ökar den enskilda konsumentens möjligheter att planera för hela sin livsföring på ett bättre sätt, att planera för inköp av kapitalvaror och kanske kunna efterfråga en bättre bostad. Alla partier erkänner sig vara riddare i kampen mot prishöjningar, men instrumenten i den striden har mycket olika skärpa. I den borgerliga reservationen i finansutskottet är man negativ till punktinsatser för att stoppa prishöjningar som verkar omotiverade, men man har ändå godkänt det nuvarande prisstoppet. Om det på alla håll inom produktion och handel fanns en helt fri konkurrens kunde kanske prisläget reglera sig naturligt. Men inom vissa branscher finns tilltagande monopoltendenser, och priserna har också en avgörande betydelse vid inflationsfara. Just sådana faktorer kan nödvändiggöra en skärpt priskontroll och i vissa fall en reglering av priserna. En rimlig prisstabilitet är svår att genomföra utan att samhället skaffar sig verksamma medel för att påverka prisläget, om frivilliga överenskommelser inte leder till ett sådant resultat att priserna hålls i schack. En utökad användning av prisreglering kan vara nödvändig för att säkra en verklig stabilitet i ekonomin och få den privata konsumenten att känna sig väl tillgodosedd i samhället. Herr talman! En lång debatt om målsättningar och medel inom den ekonomiska politiken lider nu mot sitt slut. Det är av stor betydelse för den enskilde medborgaren att det förs en politik, som skapar full sysselsättning och expanderande näringar. Men mest väsentligt är det dock att varje medborgare utan hänsyn till inkomst och hemort med hjälp av våra ekonomiska tillgångar kan tillförsäkras en god livsmiljö, ett rimligt konsumtionsutrymme och goda möjligheter till utveckling samt till hjälp när man kommer i nöd eller är i behov av stöd. Endast den målsättning och de medel som kan bidra till att göra ekonomin till en sådan gemenskapens tjänare kan på sikt vinna gehör hos väljarna. Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Herr talman! Det kanske kan tyckas litet egendomligt att ta kammarens tid i anspråk med en fråga som har varit föremål för debatt i det svenska parlamentet ända sedan 1940-talet, men anledningen till att vi återkommer med den är att ersättning för skada på grund av brott är ett problem som ännu inte har fått en lösning som kan anses tillfredsställande. Under alla de år den här frågan debatterats har vi från den borgerliga oppositionen hävdat att samhället, som självfallet har ett ansvar för att förebygga brott, också skall såvitt möjligt hålla de personer som drabbas av brott skadeslösa för den skada de kan lida på grund härutav. Jag vill erinra om att justitieministern strax före senaste val meddelade att man hade för avsikt att komma med en reform: nu skulle människor som drabbats av brott kunna påräkna en viss ersättning. Det aviserades att en summa av 1 miljon kronor skulle ställas till förfogande för detta ändamål. Man kan diskutera beloppets storlek, men det väsentliga är att de principer som låg till grund för denna reform var av den arten att vi från den borgerliga oppositionens sida icke kunde acceptera dem. Man gjorde nämligen avsteg från de skadeståndsrättsliga principer som hittills varit vägledande för diskussionen inom det här ämnesområdet, och man sade att ersättning endast skulle kunna utgå för personskada och inte för egendomsskada. Man meddelade också att det var departementet som skulle avgöra vilka personer som skulle få ersättning. Ersättningsgrunderna skulle vara skönsmässiga. Man skulle bedöma vederbörandes sociala situation och pröva ifall ersättning skulle utgå. Vidare klargjorde man att meningen i princip inte var att ersättning skulle utgå för sveda och värk och framtida men.

Eftersom justitieministern sitter i kammaren skulle jag vilja fråga en sak. När vi senast diskuterade denna fråga i riksdagen sades, som jag tidigare nämnde, från socialdemokraternas sida att ersättning i princip inte skulle utgå för sveda och värk och framtida men. Nu har svenska folket genom TV fått information av justitieministern i samband med en debatt som var någon gång i höstas, att departementet nu omprövat frågan och tänkt sig att man i vidare utsträckning skulle ge ersättning för sveda och värk än vad som var avsikten från början. Jag tycker att det skulle vara angeläget och även litet fair av justitieministern att här också informera riksdagen om den ändrade praxis som departementet tycks ha slagit in på. Det är ju viktigt att vi som fattar beslut i ärendena får information om vilka principer departementet följer i dessa frågor. Jag skulle alltså i denna del, herr talman, vilja yrka bifall till reservationen 1. När det gäller reservationen 2, som behandlar ersättning till polismän för kroppsskada, kan sägas att denna fråga varit aktuell i riksdagen sedan 1958. Man kan tycka att den första frågan om ersättning till människor som drabbas av brott är utomordentligt viktig, men att man inte löst frågan om ersättning till polismän, som under sin tjänsteutövning drabbas av skada på grund av brott, är uppseendeväckande. Polisen har nämligen i sin tjänsteutövning skyldighet att utsätta sig för risker, och vi vet att den utveckling som brottsligheten fått i landet under senare år har gjort att dessa risker förstärkts. Departementets svar på vår begäran har bara varit att polisen väl får omfattas av reformen precis som människor i övrigt och att det inte finns anledning att ställa poliserna i någon särställning. Jag vill, herr talman, erinra om att justitieministern som trots allt — enligt vad jag förstår — är författare till direktiven för brottskommissionen där har sagt: Det får inte råda någon tvekan om att polisen, som i första hand har ansvaret för ordningens upprätthållande, har samhällets fulla stöd vid fullgörandet av sina i många fall svårlösta uppgifter. Jag yrkar, herr talman, bifall också till reservationen 2.

Herr talman! Kravet på att staten skall garantera att de medborgare som blir offer för våldsbrott och kanske även andra brott skall få ut det skadestånd som tillkommer dem är gammalt men det blir därför inte sämre. Detsamma gäller det andra kravet, nämligen att polismän i sin tjänsteutövning åtminstone skall veta att om de blir skadade, kommer staten att garantera dem full ersättning. När det gäller bedrägeribrott och liknande kan det ju finnas olika meningar om huruvida staten skall garantera skadestånd eller inte. Men vid angrepp mot den personliga integriteten, alltså misshandelsbrott, där staten inte kan ge medborgarna det skydd som man borde ge, är det en rimlig begäran att staten åtminstone garanterar ekonomisk gottgörelse. Enligt min mening bör staten försöka få ut denna ersättning av våldsverkaren i den mån detta är möjligt. Den som förövar ett misshandelsbrott och har möjlighet att betala skadestånd, han skall inte undgå det därför att staten inträder som garant. Det är alltså en del frågor som kan behöva övervägas närmare när det gäller detaljlösningen. Detta är anledningen, herr talman, till att reservanterna inte omedelbart har krävt en lagregel som garanterar brottsoffren ersättning, utan vi har nöjt oss med att begära en utredning och ett förslag från departementets sida. Jag instämmer med utskottets ordförande fru Kristensson när hon framhåller, att den dellösning som departementet för ett par år sedan lade fram och som godtogs av riksdagen inte är tillfredsställande. Det är inte meningen att den som drabbas av ett våldsbrott skall behöva nöja sig med ersättning endast i den mån ömmande omständigheter eller annat ger departementet anledning att tillerkänna honom ersättning. Det är ett rimligt krav att han får fullt skadestånd garanterat. Från oppositionens sida ämnar vi återkomma med detta krav till dess att det blir genomfört. Förr eller senare tror jag att detta kommer att ske. Herr talman! För dagen yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Fru Kristensson vände sig i sitt anförande mera till justitieministern än till majoriteten i justitieutskottet, men det är ändå inom justitieutskottet som diskussionerna först och främst har förts om dessa frågor. Vi hade en ganska lång och utförlig debatt här i kammaren om detta i fjol. Nu hörde jag av herr Ernulf att vi kommer att få ytterligare debatter under kommande riksdagar. Jag vill ändå i största korthet rekapitulera något av vad riksdagen uttalade när man fattade beslut i denna ersättningsfråga. Man sade att ersättningsordningen borde i viss mån ses som en försöksverksamhet, vilken, om erfarenheterna visade sig goda, borde kunna utvecklas vidare. Man sade också, att de begränsningar och den restriktivitet som vidlåder systemet borde bedömas med hänsyn härtill. Möjligheten till diskretionär prövning i de enskilda fallen var nödvändig för att ge de socialt önskvärda resultaten. Därför ansåg justitieutskottet och senare också riksdagen att det inte var tänkbart att utforma systemet så att ersättning skall utgå med belopp som fastställs av domstol och som motsvarar hela skadan. När vi diskuterade den här frågan vid fjolårets riksdag sade vi oss att de erfarenheter som vunnits under den tid av ca nio månader som anslaget funnits till inte var tillräckliga för ett ståndpunktstagande till en ändring av anslaget och reglerna kring det. Under den tiden hale bara 40 ansökningar kommit till Kungl. Maj:t, och i nio fall hade man betalat ut Vi har litet bättre statistik nu vid årets riksdag. Vi vet att under hela budgetåret 1971/72 kom det in 100 ansökningar, och motsvarande siffra för de sju första månaderna av innevarande budgetår är 162. T. o. m. den 15 februari har utbetalats ersättning i 25 fall med tillsammans drygt 70 000 kronor. Jag tror också att detär värt att peka på att i 32 av de 63 fallen så har ansökan avslagits av det skälet att skadan inte varit ersättningsgill eftersom den inträffade före den 1 januari 1971, det datum som sattes som gräns för möjligheterna att få någon ersättning. I 21 fall har de sökande haft försäkring, och i inget fall har avslag grundats på att sökanden ansetts ha haft för hög inkomst eller för stor förmögenhet. Det är väl också värt att peka på att det har betalats ut ersättning för sveda och värk i ett inte obetydligt antal fall — i ett ärende t.o.m. 20 000 kronor. Vi i justitieutskottets majoritet tycker oss kunna konstatera att det är en väsentlig ökning beträffande både ansökningarnas antal och de utgående anslagen. Vi tycker ändå att erfarenheterna ännu är alltför begränsade för att motivera en omprövning av tidigare riktlinjer, speciellt då vi kunnat konstatera en minskad restriktivitet i tillämpningen, vilket siffermaterialet ger belägg för. Av den anledningen ber jag att å majoritetens vägnar få yrka bifall till justitieutskottets betänkande och avslag på reservationen 1. Som fru Kristensson mycket riktigt sagt har vi haft många diskussioner om ersättning för personskada på polisman. Vi hade särskild anledning att ägna denna fråga stor uppmärksamhet vid fjolårets riksdag då vi tog ställning till förslaget om skadeståndslag. Där instämde riksdagen med justitieministern i att polismännens ersättningsproblem måste ses i ett större sammanhang och att det finns all anledning att sätta polismäns önskemål i relation till den ersättning som utgår till andra yrkesgrupper. Man kan t.ex. erinra om att varvsarbetarna är en grupp som har många olycksfall i arbetet. De har socialt sett, menade riksdagen, ersättningsbehov som är precis lika ömmande. Vi sade också att statistiken delvis motsäger det som fru Kristensson här påstått, att olycksfallsfrekvensen statistiskt sett är låg och att det verkligen inte finns belägg för att de skador som drabbar denna kategori skulle vara allvarligare än de som drabbar andra yrkesgrupper. Därför var vi då ense om att man måste genomföra förbättringar av det ekonomiska skyddet genom generella åtgärder som verkar likformigt för alla yrkesgrupper. Riksdagen drog då, liksom justitieutskottet gör nu, den slutsatsen att en fortsatt utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen och kompletterande ersättningsanordningar i form av kollektiva försäkringar är det som först och främst skall komma i fråga. Av den anledningen yrkar jag bifall till justitieutskottets betänkande på den här punkten och avslag på reservationen 2. Vi tycker också att det finns anledning att peka på att den ersättningsordning jag redogjort för tidigare också omfattar kroppsskador som polismän åsamkats under innevarande budgetår — det gäller tre fall, och i samtliga dessa har ersättning utgått med det belopp som har yrkats. Detta är någonting som hör till bilden då vi nu skall ta ställning. Jag ber, herr talman, att i alla delar få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 5.

Herr talman! Som fröken Mattson anförde har denna verksamhet i viss mån försökskaraktär. Det finns egentligen inget annat land än England där man har liknande skydd från staten vid brottsskador. Det var ju det förhållandet att vi gav oss in på ett nytt område som var anledningen till att bestämmelserna skrevs relativt restriktivt, dock med möjlighet att göra en tämligen flexibel prövning av ersättningsframställningarna.

Jag vill säga till fru Kristensson att det självfallet förekommer att vi prutar på yrkanden som gäller sveda och värk. Men det beror på att vi måste följa vissa normer och har att gå efter domstolarnas och försäkringsbolagens bedömningar. Det förekommer därför när det har yrkats ett ganska högt belopp för sveda och värk att vi tycker oss böra något modifiera detta.

Beloppen kan tyckas små. Det har under detta budgetår utbetalats bortåt 70 000 kronor, och den summan kommer säkerligen att öka. Vi kommer förmodligen dock inte mycket över 100 000, kanske bortåt 150 000 kronor, när budgetåret är slut. Men det sammanhänger med att vi i vårt land normalt har ett så gott skydd för människorna att det som återstår för komplettering genom denna fond företrädesvis är ersättning för tandskador och för sveda och värk. Vidare utgörs det största antalet fall inte av oprovocerad misshandel utan av fall där vederbörande i större eller mindre grad själv är delaktig. Det är t.ex. fråga om slagsmål på restauranger och på dansbanor eller den gamla historien om vin och kvinnor i lägenheter, varvid det uppstår bråk och skador med därpå följande ersättningskrav. Självfallet kan man då inte underlåta att ta hänsyn till vederbörandes delaktighet, och det medför en jämkning i de begärda beloppen. Men i de fall då det är fråga om misshandel eller överfall utan provokation är vi numera generösa och kan vara det med hänsyn till att formuleringarna är så pass flexibla. Samtidigt vill jag säga — och det sade jag också förra året — att denna ersättning inte har fått sin definitiva utformning. Men vi tycker inom justitiedepartementet att vi fortfarande har för liten erfarenhet för att tidpunkten skall vara inne för en utredning om en mera definitiv form, och jag föreställer mig att det inte kan dröja så länge. Jag är fullt klar över att det inte kan vara meningen i framtiden att justitiedepartementet skall ta på sig arbetet med att göra bedömningarna, men vi har ansett det vara värdefullt att vi har fått så att säga dra upp de praktiska detaljerna i detta. Också poliserna faller under denna ersättningsform. Det har vi haft överläggningar med Polisförbundet om, och vi har också fått in ansökningar från poliser i de fall då de inte har fått full ersättning genom den rätt de har till lön och sjukvård eller genom försäkringar. Som fröken Mattson sade, har vi kunnat bifalla framställningarna i samtliga dessa fall och ge full ersättning. Så jag vågar påstå att det inte finns någon polisman i dag som råkar ut för en skada i tjänsten på grund av brott och som inte har möjlighet att få full ersättning. Jag får dock göra den reservationen att vi har en minimigräns. Man kan inte få ersättning om svedan och värken inte kan uppskattas till 300 kronor.

Svenska polisförbundet, som haft att bevaka fallen, betraktar utgången som glädjande. Polismän kan nu se något ljusare på konsekvenserna av sådana här misshandelsfall. Även om man framdeles i första hand skall tillämpa SFS 1971:505 torde dock konseljbesluten få viss prejudicerande betydelse.” Sådan betydelse har de också fått genom att vi helt bifallit de ansökningar som inkommit från polispersonal.

Herr talman! Låt mig först säga till fröken Mattson att det inte var uttryck för någon sidovördnad mot utskottets ledamöter att jag vände mig till justitieministern. Jag uppfattade det så att vi har i utskottet tillsammans diskuterat de här frågorna mycket medan man däremot inte alltid har chans att få en debatt med justitieministern. Därför tog jag tillfället i akt när det gavs. I sakfrågan vill jag säga att skall man räkna med att människor använder den här i och för sig alltför begränsade möjligheten att få ersättning, så måste man också klarlägga vilka principer man tänker tillämpa. Nu har både fröken Mattson och justitieministern sagt att verksamheten har försökskaraktär och att man successivt får bedöma hur utvecklingen skall bli. Men då vet ju inte människor vad de skall rätta sig efter, och då blir konsekvensen att de inte bryr sig om att söka ersättning ur det här anslaget. Ordentlig information är tydligen viktig här, och jag är övertygad om att anledningen till att så få hittills har efterfrågat den här möjligheten är att de inte har fått tillräcklig information. Sedan är det klart att det finns ett tak som gör att bara en liten bråkdel av alla som skulle kunna komma i fråga kan påräkna ersättning. Justitieministern menar väl ändå inte att brottsligheten är av så ringa omfattning att skadegörelsen skulle begränsa sig till de 70 000 kronor som utbetalades i ersättning förra året? Justitieministern nickar ja och menar tydligen att kriminaliteten är så obetydlig, men vi har definitivt olika uppfattning på den punkten. När det gäller polismisshandelsfallen vill jag säga till fröken Mattson att jag inte tycker att olycksfallsfrekven sen är låg. Den har länge legat på en oacceptabelt hög nivå, och siffrorna ökar ständigt. Den senaste siffran, för förra året, är 889 fall, och i tre av fallen har vederbörande fått ersättning. Jag vill erinra justitieministern om att medlemmarna i Polisförbundet tidigare ansåg sig nödsakade att teckna en kollektiv försäkring för att skydda sig när samhället inte fullgjorde sina skyldigheter. Nu har man funnit att den försäkringen blir alldeles för dyr, och därför har man varit tvungen att avstå från den. Nu kommer ersättningsbehovet säkert att bli väsentligt större. Jag tycker för min del att det är ganska skandalöst att säga att staten inte har skyldighet att iakttaga elementära arbetsskyddsbestämmelser när det gäller polismän, utan att polismännen i stället skall omfattas av den allmänna regeln att det bara är de socialt ömmande fallen som skall få ersättning. Man menar alltså att poliserna har så pass låg lön att de skulle kunna betraktas som socialt ömmande fall! Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är en skandal att vi inte för länge sedan har klarat den här frågan på ett riktigt sätt — så mycket mer som en enig riksdag under flera år på 1960-talet begärde att vi skulle få den här reformen genomförd. Det som fröken Mattson säger — att vi inte kan betrakta poliserna separat utan måste se dem i samband med andra yrkesgrupper — har vi hört år efter år och jag frågar, herr talman: när tillsätts då den här utredningen som skall få fram vilka andra yrkesgrupper som skall komma i fråga samtidigt som poliserna? Jag ser gärna att andra yrkesgrupper, som har behov av det, får sådan här ersättning, men när får vi resultat av detta, som det har talats om i så många år från regeringspartiets sida?
Herr talman! Fru Kristensson hörde tydligen inte alls på min redogörelse för polisernas situation.

Som resultat av detta har det också kommit in tre ansökningar. Fru Kristensson tycker att det är väldigt litet. Fru Kristensson påtalade att det under 1972 var nära 900 poliser som anmälde att de var utsatta för skada i tjänsten, och det är riktigt. Men man bör också observera den kanske i det här sammanhanget betydelse fullare siffran, som visar i vad mån detta har föranlett sjukskrivning från polisernas sida, och den siffran nämnde inte fru Kristensson. Det är lyckligtvis så, fru Kristensson, att det av de här nära 900 fallen var 135 som ledde till att poliser under en eller flera dagar fick sjukskriva sig. Skulle man sedan gå till det antal som varit nödsakade att få sjukhusvård kommer man ned i en mycket liten siffra. Det gör att det faktiskt inte blir så många fall där poliserna inte får full ersättning utan måste gå till denna fond. Mot den bakgrunden har jag mycket svårt att förstå fru Kristenssons indignation.
Herr talman! Det är i så fall glädjande om det inte är fler som blir allvarligt skadade, så att de blir sjukskrivna eller får söka sjukhusvård. För mig är det emellertid en mycket viktig principfråga, huruvida samhället skall ha ett ansvar för en statligt anställd yrkesgrupp, som i sin yrkesutövning har att ta risker. En polis får inte, av risk att bli skadad, avstå från att göra ingripanden som är motiverade och som åligger honom i tjänsten. Vi vet att de här bestämmelserna, som riksdagsmajoriteten nu har antagit, i princip utesluter ersättning för sveda och värk och framtida men — vilket är de ersättningsformer som polisen inte kan räkna med att få ut enligt t.ex. lagen om allmän försäkring. Det är bara de formerna som egentligen blir aktuella, och när de ligger utanför det principbeslut som riksdagen fattade 1971 är det klart att saken kommer i ett litet annat läge. Sedan kan justitieministern med visst fog säga att departementet har ändrat sin praxis, men då skall riksdagen få ett klart besked om att ersättning i fortsättningen kommer att utgå för sveda och värk och för framtida men. Det är väldigt väsentligt att man vet vad den reform som man har beslutat omfattar.
Herr talman! Jag beklagar att det inte under justitieutskottets behandling har lämnats tillräckliga upplysningar om hurudan verkligheten är. Enligt gällande ersättningsnormer är det inte alls uteslutet att ge ersättning för sveda och värk. Men det står att i undantagsfall skall ersättning utgå för skada som inte är av direkt ekonomisk art. Det är den bestämmelsen som vi i departementet efter förra årets riksdagsdebatt i denna fråga ansåg oss kunna tillämpa på ett mycket generöst sätt. Så snart vi har haft några ersättningsfall har vi lämnat uppgifter därom till TT, och vänligt nog har man även nämnt dessa i TV och i tidningarna. Det kan alltså inte vara så att allmänheten är okunnig om att det finns möjlighet att få ersättning även för sveda och värk.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att replikera fröken Mattson. Jag kan inte underlåta att reagera när fröken Mattson vill avvisa polismännens krav på ersättning under hänvisning till att en helt annan yrkesgrupp, nämligen stuveriarbetarna, också har ett farligt yrke. Jag betvivlar inte alls att stuveriarbetarna löper stor risk för olycksfall i arbete. Jag missunnar dem inte heller på något sätt det skadestånd som de kan få — tvärtom. Den nya skadeståndslagen har i rätt stor utsträckning tillgodosett deras önskemål, även om jag nog tycker att LO:s krav i det sammanhanget på skadestånd från arbetsgivare oberoende av vållande borde ha genomförts. Men det är en annan, avgörande skillnad mellan stuveriarbetarna och polismännen i detta sammanhang. En stuveriarbetares skadeståndskrav riktas i regel mot en arbetsgivare som har ekonomiska möjligheter att betala skadestånd. Det leder till att stuveriarbetaren får ut ersättning. En polisman däremot som blir misshandlad i tjänsten har ofta ett skadeståndskrav mot en person som antingen är okänd eller som annars inte har förmåga att betala skadestånd. Det är då som polismannen kan bli lidande ekonomiskt, och det är då som denna ersättningsrätt behövs. Nu säger justitieministern att i tre fall har skadade polismän fått full ersättning efter den skönsmässiga prövning som justitiedepartementet företar. Det kan betyda antingen att det har förelegat ömmande omständigheter i polismännens fall eller att den restriktiva tillämpningen i fråga om ersättning för sveda och värk ändå har medgivit full ersättning i de fallen. Men det kan naturligtvis också betyda att justitieministern i realiteten har frångått sin tidigare uppfattning och numera är villig att betala polismän full ersättning för den skada som de inte kan få ersatt på annat sätt, även om det gäller sveda och värk och oberoende av om det föreligger ömmande omständigheter eller inte. Om det förstnämnda är fallet, då är den princip som departementet har fortfarande felaktig enligt min mening. Då är det fråga om nådegåvor och inte om rätt till rimlig ersättning. Men om det andra fallet motsvarar verkligheten, nämligen att departementet i själva verket tillämpar sin skälighetsprövning på det sättet att polismännen får full ersättning oavsett ömmande omständigheter och oavsett vad det gäller för slags skada, då innebär det i realiteten att justitieministern har tillgodosett reservanternas krav fastän på en omväg. Och är justitieministern beredd att i fortsättningen ge polismännen full ersättning, då ställer jag frågan varför han inte lika gärna kan klarlägga det genom en rättslig regel, som fastslår detta och ger polismännen den rätt till ersättning som de länge har önskat. Jag hoppas av två onda ting på det minst onda, nämligen att justitieministern visserligen är villig att betala polismännen det de bör få men av prestigeskäl inte vill tala om detta i en uttrycklig rättsregel. I så fall får vi väl vänta tills kravet är moget för förverkligande. Jag skall i alla fall ge justitieministern ett ärligt erkännande för att han ändå har en viss förståelse för polismännens önskemål. Det är glädjande.
Herr talman! Det var en lång rad yrkeskategorier som riksdagen tänkte på när den i fjol instämde med lagutskottet som hade haft att ta ställning till förslaget om skadeståndslag. Man sade då att de i görligaste mån borde få det ekonomiska skyddet genom generella åtgärder, som verkade likformigt för alla yrkesgrupper. Riksdagen kom särskilt att nämna en utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen och kompletterande ersättningsanordningar i form av kollektiva försäkringar. Jag citerade alltså direkt vad riksdagen beslutade, herr Ernulf. Till sist vill jag, herr talman, slå fast att vi, när vi behandlat det här ärendet i utskottet, har fått alla de informationer som behövs för att ta ställning i frågan. Jag vill peka på att vi på s. 3 i betänkandet mycket noggrant redovisar att ersättning för sveda och värk har utbetalats i ett inte obetydligt antal fall — i ett av dem med 20 000 kronor.
Herr talman! Fröken Mattson tog upp frågan om bl.a. varvsarbetarna och menade att det fanns många andra grupper som också skulle behöva ha rätt till ersättning. Visst har det blivit bättre på det här området. Jag är den förste att medge att man på ett generöst sätt har löst de hittillsvarande problemen, och det har också Polisförbundet uttryckt sin glädje över. Men vad som är väldigt angeläget är att de här frågorna på något sätt regleras i lag, så att polismännen vet att de har den här rätten och verkligen kan få ersättning utan att det skall behöva vara en efterhandsprövning i varje särskilt fall av om ersättning skall utgå eller inte.

Han har varit tvungen att gå in i den här situationen på grund av sitt speciella yrke. Det är alltså farligare än andra yrken. Jag har ingenting emot att man utvidgar ersättningsrätten och ger ett skydd även till andra, men kräver vi insatser av speciellt farlig art, bör vi också i lag tillförsäkra de utsatta polismännen den trygghet det innebär att ha rätt till ersättning vid uppkomna skador i tjänsten. Till slut, herr talman: Det finns också en annan sida av det här problemet, nämligen frågan om rekryteringen till polisen. Om vi inte klarar upp den här ersättningsfrågan, kan vi riskera att få ytterligare problem med rekryteringen. Vi har ju haft det problemet speciellt här i Stockholm, där det nu är några hundra vakanser. Jag tror att en sådan här ur polismännens synpunkt negativ inställning kan verka hämmande på rekryteringen. Trots att man alltså har varit generös, herr justitieminister, vid bedömningen så måste ersättningsfrågan prövas i efterhand, och det är det som polismännen upplever som negativt. Det borde vara i lag fastslaget om den här ersättningen skall utgå eller inte.

Herr talman! Den fråga som behandlas i lagutskottets betänkande nr 1 om rätt till ersättning ur kvarlåtenskap för vård av den avlidne har varit föremål för överläggning i riksdagen vid ett flertal tillfällen, varför de flesta argumenten för och emot har redovisats och är väl kända. Av den anledningen kommer jag att fatta mig mycket kort. Det är hemmadöttrarna och andra som jag tänker på i det här sammanhanget. De har många gånger exempelvis på grund av kärlek till sina föräldrar påtagit sig vårduppgifter som de fått ingen eller ringa ersättning för. Det har från deras sida inte varit fråga om direkta krav på ersättning under den tid de vårdade levde, utan deras tanke har varit att de skulle få ersättning en gång i samband med att den vårdade avlider. Tyvärr har det visat sig att då något avtal ej finnes har de haft små möjligheter att på juridisk väg få ut någon ersättning, om icke dödsbodelägarna frivilligt har gått med på att ersättning skall utgå. Möjligheten att gå till domstol innebär för många en psykisk press, och då utgången är synnerligen oviss avstår de i de allra flesta fall från att få ut den ersättning de har rätt till. Jag är medveten om angelägenheten av att anställningsavtal upprättas i och för undvikande av tvistigheter om ersättning skall utgå eller ej. Jag vill också understryka vad som görs från kommunernas sida — det gäller primärkommuner och det gäller landstingskommuner — i fråga om ersättning till den som vårdar i form av hemsamaritersättning. Detta är bra och det är bara att önska en fortsatt utbyggnad av denna vårdform, som innebär att de gamla så länge som möjligt kan få vara kvar i sina hem och vårdas där. Man kan emellertid inte bortse från att det kan finnas vårdare som inte anser sig böra uppbära ersättning som hemsamarit.

Utskottsmajoriteten har inte velat vara med om att lagstiftningsvägen anvisa möjligheter för en praktisk lösning av denna fråga. Utskottet har bl.a. ansett att förhållandena är så olika att det inte går att åstadkomma enhetliga regler. Men det går tydligen i Norge. Så sent som i fjol, närmare bestämt den 3 mars 1972, infördes i den norska arvslagen en bestämmelse som ger rätt för hemmavarande barn, som utan ersättning har tagit vård om arvlåtaren, att före arvskiftet utfå ersättning ur boet, om detta kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Ersättningens storlek skall avpassas vid en skälighetsbedömning, som bl.a. skall ta hänsyn till den insats vederbörande har gjort, den vårdandes utsikter i arbetslivet, hur stor arvslott vederbörande får vid arvskiftet samt arvingarnas ekonomiska ställning. Jag tycker att det finns starka skäl för att vi även i vår svenska lagstiftning bör inta en bestämmelse i ärvdabalken av ungefär den lydelse som jag här antytt och som gäller i Norge. Jag vet att det här gäller en mycket liten grupp, men fördenskull bör inte de människorna sättas på undantag. Här är det helt enkelt en fråga om rättvisa. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Som herr Börjesson i Falköping sade är denna fråga om hemmadöttrarna — som vi litet vanvördigt brukar säga i utskottet — en gammal bekant för kammaren. Det finns dock en liten nyhet denna gång. Min kollega herr Winberg och jag har tidigare tillhört dem som avgivit ett särskilt yttrande, men den här gången har vi anslutit oss till herr Börjessons linje. Herr Börjesson har med praktiska exempel nu övertygat oss om att om vi verkligen vill att någonting skall göras på detta område så bör vi ta litet kraftigare tag än vi gjorde förra gången. Då sade vi bara ungefär så, att när justitiedepartementet någon gång i framtiden ser över ärvdabalken kan man ju också studera denna fråga litet närmare. Nu tycker vi att den som vill göra någonting i denna fråga bör kunna gå på den Börjessonska reservationen. Jag kallar reservationen så fastän vi är flera som är med om den. Det är ju ändå herr Börjesson som är initiativtagare, den äran skall han ha. Jag har nu blivit övertygad om att vi här har att göra med en rättvisefråga, även om man inte skall förstora hela ärendet. Jag har också kommit fram till att när vi nu biträder förslaget om en utredning finns det ingenting som tyder på att vi träder någon annans rätt förnär. Däremot kan vi skapa underlag för att åstadkomma rättvisa inom en viss krets arvtagare, ch jag tycker det kan vara motiverat att göra det. Som herr Börjesson framhöll har man infört en lagbestämmelse av detta slag i Norge. Jag är väl inte helt övertygad om att formuleringarna i den lagstiftningen är de allra bästa, men jag hade tänkt att man på justitiedepartementet skulle kunna se över lagtexten och dra upp linjerna litet klarare än i den norska formuleringen. Jag vill alltså inte direkt förorda att vi skriver av den norska bestämmelsen. Men, herr talman, en sak vill jag understryka: på den väsentliga punkten råder det ingen som helst skillnad mellan majoriteten och reservanterna i utskottet.

Vår reservation är inte något alternativ till detta. Vi är fullt på det klara med att det i första hand är den vägen man skall försöka gå för att tillgodose dessa hemmadöttrar och andra som stannar i hemmet och vårdar sina gamla föräldrar, släktingar och vem det vara må. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill bara säga några få ord till understrykande av det särskilda yttrande som herr Enlund och jag fogat till det här utskottsbetänkandet. Vi är naturligtvis fullt på det klara med att det finns s.k. hemmadöttrar, särskilt sådana som inte är barn till den vårdade, som är i behov av offentligt stöd till tryggande av en rimlig kompensation för sina värdefulla vårdinsatser, som eljest skulle vara ett ekonomiskt ansvar för samhället att bära. Deras ställning som egentliga anställningshavare har av olika, ofta känslomässiga skäl inte klarats upp eller varit en fråga som ständigt uppskjutits. Detsamma har gällt lönefrågan. Vid vårdtagarens dödsfall blir plötsligt de försörjningsmässiga konsekvenserna av dessa förhållanden uppenbara. Som vi har hört vill motionärerna och reservanterna att s.k. hemmadöttrar skall få det allmännas stöd genom en bestämmelse i ärvdabalken om ersättning ur dödsboets behållning för utförd vård av den bortgångne medan denne var i livet. Som vi sökt påpeka i det särskilda yttrandet löser en sådan eventuell arvsbestämmelse, som av definitionsskäl torde vara mycket svår att formulera, inte mer än en del av det stödproblem som det här gäller. Felet med motionen är att den nu som tidigare tar sikte på vad som skulle kunna utgå som kompensation för gjorda vårdinsatser först sedan den vårdade avlidit. Det lär för övrigt inte gå att skriva lagtexten så att inte tvistemål även i fortsättningen kan komma att anhängiggöras, t.ex. om vad som skall anses vara skälig ersättning från dödsboet. Man vinner alltså inte särskilt mycket på den föreslagna lagstiftningen. Det är betecknande att den nya norska arvslagstiftningen i denna angelägenhet, åberopad av motionärerna och i anföranden från talarstolen såsom ett nytt argument, är strängt avgränsad till att gälla enbart vårdare som är hemmavarande barn till den vårdade. Det rör sig alltså inte i den lagstiftningen om s.k. hemmadöttrar i vidare mening — jag tänker särskilt på vad vi brukar kalla för hushållerskor. Det finns för övrigt en rad inskränkningar inskrivna i den nya bestämmelsen i den norska arvslagstiftningen, och jag tror att huvudmotionären, herr Börjesson i Falköping, refererade den fullständigt. Jag hänvisar i det avseendet till s. 6 och 7 i betänkandet. Det verkligt angelägna är att samhället medverkar till att de s.k. hemmadöttrarna får en något så när rimlig betalning för sin arbetsinsats redan under vårdtagarens livstid, så som herr Lidgard särskilt underströk, och därtill ett rimligt stöd på ett eller annat sätt efter ett dödsfall, om stöd erfordras. Vi har i vårt yttrande — liksom utskottsmajoriteten i övrigt — pekat på de sociala omvårdnadsåtgärder som här kan komma i fråga. Jag hänvisar till vad som är upptaget i det avseendet i det särskilda yttrandet liksom i utskottsmajoritetens skrivning. Vi är inte negativa till ett försök att ändra arvslagstiftningen på sätt som motionärerna har tänkt sig, men vi tycker inte att det är påkallat med en särskild utredning därom. Frågan bör uppmärksammas då en översyn av ärvdabalken i stort kan bli aktuell.

Herr talman! Denna motion ingår i herr Börjessons i Falköping serie av motioner. Den förekom genom hela 1960-talet i första lagutskottet, och den har nu funnits med i motionsförteckningen under enkammarriksdagens tre första år. Vi har hört av herr Lidgard att det även denna gång är herr Börjesson som ensam har tagit initiativet till denna motion.

Svårigheten med en lagreglering hänger inte minst samman med, såsom anförts i tidigare skrivningar och som även anfördes här av utskottets ordförande, att det här inte gäller någon enhetlig grupp. En husföreståndarinnas arbete kan ha varit mer eller mindre omfattande eller behövligt. Arbetsinsatsen kan ha betingats av särskilda personliga skäl, och den försörjning i form av bostad, mat, fickpengar, resor m.m. som kan ha utgått kan ha varit av bättre eller sämre beskaffenhet. Den som har utfört arbetet kan ha haft en god egen ekonomi eller kan vara berättigad till arvseller testamentslott efter den avlidne. En strävan vid åstadkommandet av ärvdabalken har varit att göra arvsreglerna så enkla och överskådliga som möjligt så att även lekmän skulle kunna förrätta bouppteckning och medverka vid arvskifte. Vi vet att herr Börjesson är kunnig och har stor praktisk erfarenhet även när det gäller bouppteckningar. Det är därför förvånande att han inte hyser den allra minsta oro över att den lagreglering som han förordar kan bli späckad av så många skälighetsbedömningar och subjektiva hänsyn att en enhetlig rättstillämpning blir otänkbar och att lagen alls inte skulle bidra till att minska antalet processer i dessa frågor. Det måste anses otidsenligt att ersättningsfrågan skulle regleras först vid den vårdades bortgång. Ekonomiska och andra problem kan inte bli mindre för den som utfört arbetet om t.ex. en husbonde gifter sig med en annan än hushållerskan eller skaffar sig en ny hushållerska, om någon av barnen tar hand om sin mor eller om ett par föräldrar eller en av dem söker sig in på ålderdomshem. Nu kanske kan invändas att de som utfört hemeller vårdarbete men av olika anledningar lämnat det skall få möjlighet att göra sina löneanspråk gällande vid arbetsgivares bortgång. I något fall skulle måhända också inträffa att en hushållerska med egna arvingar avled före husbonden. Då blev det hennes arvingar som fick föra talan vid husbondens bortgång. Utskottet är av den meningen att det i hem, där det finns ekonomiska möjligheter, bör klart avtalas om ersättningen för hemarbetet. Det är tidsenligt och i linje med samhällsutvecklingen. Därigenom kan säkras en och annan ATP-poäng. Det blir förmånligare sjukpenningsklass vid ohälsa och säkerligen fördelaktigare även från progressiv inkomstskattesynpunkt än att i bästa fall få lönen utbetalad i en pott i ett avlägset fjärran. Om husbonden-arbetsgivaren haft vidlyftiga affärer och går i konkurs, skulle med den lagstiftning motionären förordar hushållerskan inte heller då kunna göra några löneanspråk gällande, vilket de kan göra som utfört arbete i andra sammanhang och därför har förmånsrätt till lön vid sådana tillfällen. Gentemot detta kan givetvis invändas att det i övervägande antalet fall, där vårdinsatser av denna art förekommer, helt enkelt inte finns ekonomiska möjligheter att ge skälig lön till den som utfört vårdnaden. Där finns heller ingenting att ärva. Men det är väl i de fallen som de mest uppoffrande insatserna görs av hemmadottern eller vem det nu är, alltså i de hem där tillgångarna är ringa och inkomsterna små och allt följaktligen går åt för den dagliga hushållningen. Här går det att i verklig mening tala om ett osjälviskt utfört vårdarbete, men i dessa fall kan motionärens förslag tyvärr inte bidra till något ökat mått av rättvisa. Här får man nog lita till samhälleliga sociala åtgärder. Hemhjälpen i kommunerna har under senare år byggts ut, och även anhörig som utfört samarituppgifter får numera timersättning för utfört arbete. När långtidssjuka personer vårdas i hemmen utgår ersättning från landstingen. Även de större möjligheterna att erhålla förtidspension kan komma väl till pass för den som utfört arbete i hemmet men som råkar i en besvärlig situation och kanske har svårt att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden, om hemmet av någon anledning upplöses. KSA-utredningen har nämnts här. Där har föreslagits att även vårdarbete som utförs i hemmet och inte medför så mycken lön skall vara kvalificerande för kontant arbetsmarknadsersättning, om inte vederbörande kan få annat arbete i öppna marknaden. Det erinrades om att denna motion förekommit vid många tidigare riksdagar men aldrig vunnit bifall. Det är möjligt att dess tillskyndare menar att den kan komma att verka såsom droppen som urholkar stenen. Utskottet är dock snarare av den meningen att det är samhällsutvecklingen och det sociala reformarbetet som har urholkat motionen och med åren gjort den allt mindre aktuell. Det är fara värt att ett bifall till motionen i dag skulle bidra till att konservera en förlegad samhällsuppfattning och bli ett hinder för arbetsersättning, tjänstepension och sjukförsäkring till människor som väl mest av alla behöver bli i tillfälle att utverka dessa rättigheter. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.